Herr talman! Jag kan bara konstatera att Lars-Ove Hagberg har mycket liten tilltro till svensk fackföreningsrörelse. Han målar upp en bild som man knappast känner igen ute på arbetsplatserna. Vi har en stark, enad fackföreningsrörelse. Det är naturligtvis den som skall föra kampen på arbetsplatserna. Förslaget från vpk går egentligen ut på att man skall ta bort möjligheterna att träffa kollektivavtal. Då skulle det bli ytterst bekymmersamt att bedriva facklig verksamhet. Det skulle uppstå en situation som möjligen Lars-Ove Hagberg, men inte många andra människor i det här landet tycker är bra. Sedan till Sonja Rembo. I motion 2029 på s. 6 skriver moderata samlingspartiet: ”Nuvarande ordning skapar särskilda problem för tusentals små och medelstora företag. Vid dessa har de anställdas inflytande minskat sedan MBL infördes. Förhandlingar och information mellan parterna har på ett olyckligt sätt lyfts upp över huvudet på dem som äger kännedom om de lokala förhållandena. Problemen blir än mer påtagliga på de småföretag där varken arbetsgivare eller de anställda är organiserade.” Förklara för mig, Sonja Rembo, vad detta egentligen innebär! Härefter ett kort svar till Ingvar Karlsson i Bengtsfors: Lagen ändras helt enkelt för att den skall förbättras. Det är vad som är gjort i det förslag som föreligger i dag. Ingvar Karlsson i Bengtsfors talar om att vi försvarar dem som strejkar vilt. Jag sade mycket klart i mitt anförande att avtal som har träffats skall hållas. På den punkten finns det inget darr på rösten, varken hos det socialdemokratiska partiet eller hos de fackliga organisationer som är avtalsslutande parter. Rent allmänt är det litet dumt att pådyvla oss en uppfattning, som Ingvar Karlsson bör veta att vi inte har. Elver Jonsson säger att luften har gått ur ballongen och att det inte är något speciellt med detta förslag. Min fråga är då: Varför reserverar ni er? Förhållandet är faktiskt det, Elver Jonsson, att det nya regelsystem som nu har skapats ger större möjligheter till arbetsfred. Om konflikter skulle bryta ut finns det nu också möjligheter att se till att de blir kortvariga. Läs vid tillfälle propositionen, som är mycket intressant läsning.

Herr talman! Med stor regelbundenhet debatterar kammaren medbestämmandefrågor. Jag har för avsikt att i mitt inlägg begränsa mig till de frågor 31 som rör medbestämmandet inom den offentliga sektorn. Det är volymmässigt inte något stort avsnitt i betänkandet, men det är principiellt viktigt. Det handlar ytterst, herr talman, om den grundläggande principen i Sverige att offentlig makt skall utgå från folket och utövas av valda ombud i allmänna val. Alltsedan MBL:s tillkomst har det förts en diskussion om och på vilket sätt denna lag skall tillämpas inom den offentliga sektorn. Klart har varit att de anställda inom den offentliga sektorn skall ha samma inflytande som de anställda inom den privata sektorn i relationen arbetsgivare-arbetstagare. Med andra ord: Då stat, kommun och landsting uppträder i arbetsgivarrollen finns ett legitimt krav på medinflytande. Då däremot stat, landsting och kommun uppträder som representant för den offentliga makten är maktutövningen suverän — utan inskränkningar från MBL. Svagheten i nuvarande lagstiftning har uppenbarligen varit att den inte tillräckligt har utvecklat de särskilda villkor, förutsättningar och begränsningar som måste råda för MBL inom den offentliga sektorn. Diskussionen har därför oftast kommit att kretsa kring gränsdragningen mellan MBL och den politiska demokratin och principen om folkmaktens suveränitet, till vilken alla har bekänt sig, men som uppenbarligen i sak har undergrävts successivt under åren genom föreliggande tillämpning av MBL inom den offentliga sektorn. Herr talman! Motionerna i år behandlar, liksom motionerna i dessa frågor från tidigare år, just gränsdragningen mellan den politiska demokratin och medbestämmandet. Medbestämmandelagen i regeringskansliet har debatterats i kammaren vid flera tillfällen. I år finns det en motion med Alf Wennerfors som första namn där det yrkas på en grundlig översyn av tillämpningen av MBL i regeringskansliet i syfte att inskränka denna skyldighet till att gälla frågor där regeringen uppträder i en strikt arbetsgivarroll gentemot de statligt anställda. Utskottets majoritet har såvitt jag förstår tagit fasta på vad majoriteten i konstitutionsutskottet anförde i sitt granskningsbetänkande 1983/84:30. KU anför där: ”— att omfattningen och inriktningen av förhandlingsoch informationsverksamheten i fråga om regeringsärenden bör omprövas.” Det kan låta förträffligt och sammanfaller till synes med det moderata motionskravet på en grundlig översyn av MBL i regeringskansliet. Men läser man vidare om vad syftet med omprövningen skall vara enligt KU blir man mera tveksam. Syftet sägs nämligen vara ”att minska den sena behandlingen av mer rutinbetonade ärenden till förmån för tidiga kontakter mellan parterna i viktigare frågor”. Min fråga till Lars Ulander, som företräder utskottsmajoriteten, måste bli: Vilka parter är det som skall diskutera viktigare frågor? När det gäller regeringskansliet utgår jag ifrån att med frågor menas propositioner. Jag frågar alltså: Vilka parter skall man diskutera med? Vilka propositioner skall man ta upp till tidigare behandling? Görs det någon åtskillnad mellan propositionerna, så att vissa propositioner inte skall tas upp till behandling medan andra skall tas upp? Det skulle vara utomordentligt intressant att få ett klarläggande så att kammaren vet besked på dessa punkter. Nr 22 I moderata samlingspartiet råder en entydig och klar inställning. Den Onsdagen den kommer till uttryck också i en reservation till det granskningsbetänkande 7november 1984 från konstitutionsutskottet, som jag citerade förut. MBL kan inte och får inte tillämpas på ett parallellt sätt i privat och offentlig verksamhet. Endast då staten uppträder i rollen som arbetsgivare visavi de anställda kan MBL tillämpas på parallellt sätt. Herr talman! I kommuner och landsting har man debatterat MBL under många år. Frågan har självfallet även diskuterats här i denna kammare. Det gäller återigen samma principfråga, nämligen gränsdragningen mellan den politiska demokratins suveränitet och personalens berättigade inflytande. 1981 fattade riksdagen ett beslut om att just de här gränsdragningsfrågorna, som uppfattades som komplicerade ute på fältet i kommuner och landsting, skulle bli föremål för en utredning. Enhälliga Kommunoch Landstingsförbund, inkl. de socialdemokratiska grupperna i dessa förbund, hade tillstyrkt att man skyndsamt skulle genomföra en översyn. Den nya socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 och avlät under våren 1983 en regeringsskrivelse där man helt enkelt meddelade att man till skillnad från riksdagen kommit fram till att någon utredning och översyn inte borde genomföras. Som ett bärande argument för den nya ståndpunkten anfördes att frågorna om gränsdragningen mellan politisk demokrati och personalens medinflytande kunde lösas avtalsvägen. Med andra ord: Riksdagens beslut nonchalerades. Socialdemokraterna i regeringen körde enkelt uttryckt över sitt eget folk i Kommunoch Landstingsförbund där man uppenbarligen tvärs över partigränserna uppfattat att det förelåg stora problem med tolkningen av just gränsdragningsfrågorna. Om man går till vad utskottet skriver i det betänkande vi nu diskuterar tycker jag att man finner att utskottet ganska lättvindigt avfärdar alla de här frågorna. Man skriver: ”Skilda ståndpunkter föreligger i denna fråga alltsedan den uppkom. Argumenten är väl kända. Några nya omständigheter har inte tillkommit efter förra höstens riksdagsdebatt i ämnet — ” Det är, herr talman, ett elegant sätt att komma runt en svår materia. Frågan är då: Vilka ståndpunkter föreligger? Jag kan snabbt urskilja två huvudståndpunkter. Den ena är att man ute i kommunoch landstingsvärlden, tvärs över partigränserna, inkl. Lars Ulanders egna partivänner, har kommit fram till att det råder oklarhet i dessa gränsdragningsfrågor, och att det därför bör komma en utredning till stånd. Den andra ståndpunkten, som alltså delas av den borgerliga minoriteten i utskottet, är den som företräds av utskottsmajoriteten och de socialdemokratiska riksdagsledamöterna tillsammans med vpk, nämligen att dessa gränsdragningsfrågor skall man komma överens om genom förhandlingar parterna emellan. Det är alltså de två skilda ståndpunkterna Lars Ulander och övriga socialdemokrater tillsammans med vpk-ledamöterna söker skyla över i sin korta lakoniska skrivning i utskottets betänkande. Jag skulle vilja ställa en 33 fråga till Lars Ulander med anledning av att det finns två skilda ståndpunkter —- den som företrädare för kommunvärlden har, tvärs över partigränserna, och den som socialdemokraterna i riksdagshuset och vpk har: Vad är det för parter som skall förhandla fram avtal om gränsdragning mellan utövandet av den offentliga makten och personalens inflytande? Är det förhandlingsdelegationerna i Kommunoch Landstingsförbunden? Jag sitter själv med där, och vi brukar förhandla, men är det vi som skall debattera på vilket sätt den offentliga makten skall inskränkas, den makt som utgår från folket och utövas via ombud, utsedda i allmänna val? Det skulle vara utomordentligt klargörande, herr talman, om Lars Ulander kunde få tillfälle att ange vilka parter som skall förhandla om den politiska demokratin. Herr talman! Avslutningsvis kan jag uppriktigt konstatera, att jag med stor förvåning har följt den socialdemokratiska riksdagsgruppens agerande i dessa frågor. Jag är fortfarande övertygad om — trots allt vad jag har hört och sett av utskottsskrivningar i dessa frågor — att socialdemokraterna i likhet med moderata samlingspartiet har den uppfattningen att all offentlig makt skall utgå från folket och skall utövas via ombud, valda i allmänna val. Denna princip och denna makt är inte, Lars Ulander, förhandlingsbara på det sätt som utskottsmajoriteten låter antyda på olika sätt. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 5, 7 och 8 i föreliggande betänkande.
Herr talman! Anders Högmark har ställt ett par frågor. När det gäller den fråga som konstitutionsutskottet tog upp — om förhandling i regeringskansliet — förhåller det sig så att civilministern redan i budgetpropositionen 1983 aviserade att en översyn skulle ske. En sådan översyn pågår. Det är litet underligt att moderaterna motionerar i frågan, eftersom de också står bakom det KU-betänkande som vi har stött oss på i utskottet. Det är helt klart att ett förslag så småningom kommer att läggas fram. Då får vi ta ställning till det, och då har moderaterna och andra möjligheter att motionera. När det sedan gäller frågan vad makten skall utgå ifrån vill jag framhålla att det är helt klart att den skall utgå från Sveriges riksdag och de valda ombuden. Den saken är naturligtvis inte förhandlingsbar. Men den makten har heller aldrig blivit trampad på tårna. Moderaterna målar upp en hotbild som inte är riktig — och det ingår som ett led i deras utmålande av fackföreningsrörelsen som ett hot.

Herr talman! Det är helt riktigt att konstitutionsutskottet har behandlat dessa frågor. Det fanns i det sammanhanget en moderat reservation, som jag hoppas att Lars Ulander har noterat. Vi begärde i den reservationen en översyn, och vi gjorde en klar markering av åt vilket håll den skulle gå. Vi hävdade att man skulle se till att inskränka inflytandet just visavi den politiska demokratin. Där förelåg alltså en skillnad. Våra uttalanden på denna punkt ingår inte i någon hetskampanj mot facket. Lars Ulander säger att den politiska demokratin och den offentliga maktutövningen aldrig har trätts för när eller blivit trampad på tårna. Det är då märkligt att man måste konstatera att Lars Ulanders egna partivänner inom kommunoch landstingssektorn för ett par år sedan uppenbarligen ansåg att det förelåg ett akut behov av en översyn. Man ville att gränsdragningsfrågorna skulle utredas skyndsamt. Frågan är vem som har störst och mest kontakt med kommunvärlden, Lars Ulander eller någon annan. Jag har en känsla av att Lars Ulander är så fullständigt fången i de villkor som gäller den fackliga verksamheten att han inte på något sätt kan se en motsättning mellan fackliga maktanspråk och legitim offentlig maktutövning från ombud, utsedda i allmänna val. Herr talman! Jag upprepar vad jag har sagt tidigare. Det föreligger två skilda ståndpunkter. Den ena är — och det är en mycket respekterad ståndpunkt — att all offentlig makt utgår från folket, utövad via ombud, utsedda i allmänna val. Den andra är att man kan förhandla om maktens utövning och omfattning med någon motpart. Lars Ulander har inte angivit vilken motpart det är fråga om, men man kan ana att det är facket som skulle vara jämbördig förhandlingspart. Den senare inställningen delar inte vi moderater. Jag tror inte heller att den uppfattningen delas av majoriteten av socialdemokraterna.
Herr talman! Där dök den uppfattningen upp från Högmark. Om man förhandlar skulle det betyda att man träder den politiska demokratin för när. Det är inte fråga om det. Det handlar om att det är vi i den lagstiftande församlingen som sätter ramarna för vad som är möjligt att förhandla om. Detta har skett. Jag har icke uppfattat — och det är säkert den riktiga ståndpunkten — att vare sig Kommunförbundet eller Landstingsförbundet har haft den uppfattning som Högmark anar skall finnas någonstans. Därför tycker jag att hela det resonemanget saknar relevans.
Herr talman! Om man har den uppfattningen att gränsdragningsfrågorna skall lösas förhandlingsvägen, måste det finnas något att förhandla om. Det gäller uppenbarligen, enligt Lars Ulanders uppfattning, att förhandla om den offentliga maktens suveränitet. Den är icke, herr talman, förhandlingsbar enligt moderata samlingspartiets uppfattning.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas två motioner från vpk, vilka handlar om de anställdas inflytande över datatekniken. Vi vill kraftigt förstärka de anställdas inflytande och ge dem möjligheter att sätta kraft bakom orden. I dag införs datatekniken i arbetslivet helt på företagens och arbetsgivarnas villkor. Det är företagen och arbetsgivarna som har experterna, utredningskapaciteten och kunnandet. De anställda har MBL med ty åtföljande avtal. Man har rätt att få information, och man har rätt att förhandla, men hela bestämmanderätten ligger kvar hos arbetsköparna. Det här vill vpk ändra på. Vi har nu i flera år lagt fram förslag här i riksdagen som syftar till att förstärka lagstiftningen för att ge facket ett reellt inflytande, och som dessutom ger facket verkliga möjligheter att utöva detta inflytande. Det skall ske genom förstärkta resurser till utbildning och egen forskning. Det gäller att ge facket möjligheter att utveckla egna alternativ, och det gäller att ge facket kraften att kunna ta egna initiativ. Det handlar om, som det står i rubriken till en av motionerna, att den tekniska utvecklingen skall genomföras på de arbetandes villkor. Hittills har kapitalets villkor varit gällande. Det har gällt lönsamhet i första hand, i andra hand och i tredje hand. Viktiga frågor kring arbetets innehåll, arbetsmiljön och bevarade yrkeskunskaper — för att ta några exempel — har spelat en mycket undanskymd roll vid utformandet av datasystem ute i arbetslivet. Vi tror inte att de skulle ha gjort det om de anställda och deras fackliga organisationer hade haft ett större inflytande och om de hade haft möjligheter att sätta kraft bakom de egna kraven. För några år sedan gick SAF-tidningen — alltså Svenska arbetsgivareföreningens husorgan — ut och efterlyste exempel på bra datoriseringar. Jag vet inte om man fick några svar. Men så illa var det alltså ställt, att de goda exemplen måste efterlysas i tidningen. Det var med andra ord inte det vanliga, utan det unika, det som måste efterlysas i särskild ordning. Så skulle det kanske inte ha behövt vara — om de anställdas kunskaper och åsikter hade tagits till vara på ett bättre sätt. Utskottet tycker att våra förslag till åtgärder bör anstå till dess att dataeffektsutredningens slutbetänkande har färdigbehandlats i regeringskansliet och blivit föremål för proposition. Om detta kan sägas att det nu, såvitt jag kan bedöma, måste vara sista gången som man kan hänvisa till den utredningen för att avslå våra krav om förstärkt fackligt inflytande över datoriseringen. Nästa år måste ni komma med nya skäl. Vad säger då dataeffektutredningen om inflytandefrågorna? Ja, man anser att en avgörande förutsättning för en reell påverkan på datateknikanvändningen är att medbestämmandet kommer in på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen. Till detta kan sägas att det förstås är bra om man kommer in tidigt, men så länge problemen formuleras av arbetsgivaren och så länge all expertis finns på den sidan, blir det ändå inte på de egna villkoren som de anställda är med i utformandet av datoriseringen. I utredningen säger man sig vilja lösa de problem som finns i koncernföretag när det gäller medbestämmandet, vilket ju bara sträcker sig till det egna företaget och inte till koncernen. Men hur skall man kunna lösa det problemet, när man samtidigt inte anser att lagstiftningen skall ändras? Det — Nr 22 är för mig en gåta. Onsdagen den Man tar upp utbildningsfrågor för förtroendevalda och övriga anställda 7 november 1984 och anser att lokala fackliga organisationer skall ges möjligheter till assistans från ombudsmän och konsulter. Medbestämmande De här frågorna skall alltså lösas avtalsvägen, och det bäddar för nya frågorm.m. motioner — det är jag övertygad om. Det har visat sig vara svårt att komma fram avtalsvägen, det tog lång tid att teckna medbestämmandeavtal, och de som sedan kom var ganska tunna till sitt innehåll. Men det är förvisso ett bekvämt sätt för politiker att så att säga ta sina händer från datoriseringen av arbetslivet. Lös frågorna avtalsvägen, lyder uppmaningen till facket. Av oss får ni ingen hjälp för att hävda era intressen, heter det. Vi får se vad de anställda anser om detta om några år, när datoriseringens negativa effekter blivit allt tydligare. Herr talman! Vi har också en annan motion i detta betänkande. Den handlar om den personliga integriteten på arbetsplatserna. Det har sagts mycket om den personliga integriteten under detta år, 1984. De borgerliga partierna med moderaterna i spetsen har varit mycket talföra. Men jag har inte någonstans läst eller hört dessa frihetens förkämpar med ett enda ord beröra den personliga integriteten på arbetsplaterna — i arbetslivet. Ändå är det här som storebrors vakande öga finns i mycket högre grad än i de offentliga registren. Sofistikerade datasystem möjliggör en övervakning av de anställda minut för minut. Och var är ni, frihetens förkämpar och den personliga integritetens övervakare? I moderaternas stora frihetsmotion fick inte de här problemen plats. Kanske är i detta fall arbetsköparnas oinskränkta makt på arbetsplatserna viktigare att slå vakt om än den anställdes rätt till personlig integritet också på sin arbetsplats. I annat fall borde ni väl med iver ha slutit upp bakom vår motion, i vilken krävs att facket skall ha rätt att stoppa datatekniska lösningar som kränker den personliga integriteten. Även på denna punkt hänvisar utskottet till dataeffektutredningen. Utredningen skriver en halv sida om detta problem, och det kan ju inte sägas att man utförligt har behandlat just denna fråga. Vad säger man då? Jo, så här: ”Enligt datalagen kan datainspektionen lämna tillstånd till inrättandet av personregister innehållande personuppgifter som utgör omdöme eller annan värderande upplysning om den registrerade. Det bör övervägas om inte datalagen bör skärpas så att man lokalt får möjlighet att ta ställning till om den typ av uppgifter det här är fråga om ska få registreras och utnyttjas vid bedömning och värdering av enskilda anställda. Vi anser därför att datalagen i detta avseende bör kompletteras för att bättre skydda den anställdes integritet på arbetsplatsen.” Jag har inget emot att förstärka datalagen på den här punkten. Det måste förstås följas av en förstärkning av datainspektionens resurser så att man verkligen kan övervaka alla dessa register också. Eller också måste facket ta på sig denna övervakningsroll. Men vad man talar om här är register som innehåller omdöme eller värderande upplysning. Jag menar att redan detta 37 att en anställd övervakas minut för minut är kränkande för den personliga integriteten. Jag tycker att utredningen har sett litet för snävt på frågan. Det är ändå min förhoppning att just dessa rader i utredningen blir föremål för snara förslag från regeringen. En förstärkning av datalagen är naturligtvis ett fall framåt och viktig i detta sammanhang. Allra bäst vore förstås om en lagförstärkning kombinerades med möjligheter för facket att stoppa den här typen av datorisering, vilket vi också har föreslagit i vår motion. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till vpk-reservationerna i arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! Med tanke på den debatt som ibland förs i denna kammare — men framför allt utanför dess väggar — vill jag göra en klar och tydlig markering. Moderaternas framgångar i väljarkåren har gjort att partiets uppfattningar i många frågor har blivit mycket fokuserade. Moderaternas starka ställning — och då tänker jag inte bara på dem som röstar på oss utan framför allt på det faktum att moderata synpunkter vinner gehör långt in bland andra partiers sympatisörer — har självklart irriterat våra motståndare. Dessa framgångar gör att man i dag påstår saker och ting om moderaterna. Inte alltid låter man sanningen få en framskjuten placering. Sålunda säger man att moderaterna är motståndare till facklig verksamhet. Det ges ut en bok med titeln De krossar facket. Fackförbundstidningarna har ledarsidor, där det påstås att Ulf Adelsohn är av samma skrot och korn som Polens general Jaruzelski, m.m. Herr talman! Jag vill emellertid definitivt påstå att moderaterna är för facklig verksamhet. Om någon kommer till mig och frågar om han eller hon skall gå med i facket, svarar jag alltid att det bör man göra. Vi ställer även självklart upp för en person — och det är mycket viktigt — som efter egen uppfattning kommer fram till att han eller hon inte vill vara med i en facklig organisation. Vi moderater menar bestämt att medlemskapet i en facklig organisation skall komma efter ett personligt övervägande. Vi är klara motståndare till att någon skall tvingas in i facket. Herr talman! Påståendet att moderaterna vill krossa facket skall i stället riktas mot dem som under mycket lång tid har haft makten inom stora delar av de fackliga organisationerna. Vi moderater kan knappast kritiseras för det faktum att intresset för facklig verksamhet i dag är mycket litet. Vi kan inte heller kritiseras för att bara en ytterst liten procentandel av medlemmarna i dag deltar t.ex. i den fackliga mötesverksamheten. Det går inte heller att skylla på oss moderater att många medlemmar f.n. betraktar facket såsom ett försäkringsbolag. Skulden till det minimala intresset i dag för facklig verksamhet skall enbart läggas på dem som har makten inom facket. Fastän vi moderater säger att vi är positiva till facklig verksamhet, vill vi ändå inte frånkänna oss rättigheten — eller rättare sagt skyldigheten — att kritisera vissa fackliga ställningstaganden och handlanden.

Dessa upplever sådana — 7 november 1984 uttalanden som i första hand förankrade i centrala förbundskanslier men icke ute bland medlemmarna. Herr talman! Vi har här talat om huruvida skadestånd skall utgå från dem som deltagit i en vild strejk och samtidigt om beloppens storlek. Till skillnad från en del talare i dag är jag kritisk mot att man inte skall kunna döma ut böter och kraftiga skadestånd av dem som medvetet har brutit ingångna avtal. Jag tror mig också kunna säga att i de djupa medlemsleden tycker man att det är självklart att de avtal som är träffade skall gälla under den tid som är överenskommen. Detta gäller oss som privatpersoner, och jag vågar bestämt påstå att så tycker många människor att det skall vara även på våra arbetsplatser. Jag läser ibland flygblad. Senast gjorde jag det för 14 dagar sedan, när jag var på Kockums och jobbade, och där stod: Leve de vilda strejkerna! Vidare stod där: Det är endast och enbart vilda strejker som kan förändra vårt samhälle. Människor som står bakom sådana tankar och som handlar därefter utan att ett ögonblick tänka på dem som de talar om kommer i det nuvarande systemet alldeles för billigt undan. Ibland finns det också skäl att höja på ögonbrynen, eftersom somliga av de s.k. strejkledarna, som inte bryr sig om att de bryter mot träffade avtal, när strejkerna väl är slut begär skydd och hänvisar just till vissa av de avtal som de tidigare har kritiserat. Jag är också kritisk emot att fackliga representanter när vilda strejker inträffar ibland agerar på ett sätt som jag menar inte kan betraktas som korrekt. De vågar nämligen i de flesta fall inte klart säga ifrån till de strejkande att deras strejk strider mot det avtal som är träffat, utan de gömmer sig bakom standardfrasen: Vi tar avstånd från konflikten, men förstår och känner för dem som strejkar. Jag skulle vilja fråga: Känner man ingenting för det avtal som man ibland själv har varit med om att ingå? Det hade varit minst sagt anständigt att ibland anlägga den synpunkten. Herr talman! Med risk att hamna i en jämställdhetsdebatt — vilket jag självfallet inte vill göra — skulle jag vilja säga att ibland borde fackliga representanter byta ut sina benkläder från byxor till kjolar. När det gäller skadestånd vid vilda strejker vill jag betona att man inte skall skapa en lag som kräver skadestånd av alla som deltagit. Jag är medveten om att det kan innebära stora svårigheter för den enskilde, som kanske i många fall inte vill delta i konflikten men inte kan stå emot trycket, som kan vara mycket starkt och som kommer uppifrån. Dessa människor skall självfallet inte betala skadestånd. Däremot finns det ingen som helst anledning att de som har startat konflikter i strid med ingångna avtal och överenskommelser och som inte omedelbart går tillbaka till arbetet skall slippa skadestånd. När det gäller strejker som startats av medlemmaris.k.

Herr talman! För en tid sedan hörde jag en minister från denna talarstol försvara fackliga organisationer som använde en arbetsmetod som jag tycker att alla i ett demokratiskt samhälle borde ta avstånd ifrån. Ministern, som är den högste ansvarige för juridiska frågor i vårt land, ansåg det nämligen höra till ordningen att fackliga organisationer skall kunna utföra veritabla kommandoraider mot enskilda företag. Detta innebär att man legaliserar att fackliga organisationer bildligt talar överfaller ett företag och begär att bokföring och andra handlingar plockas fram. Jag hoppas, herr talman, och tror att ministern innerst inne trots allt vet att sådan verksamhet inte hör hemma i Sverige. När människorna i ett bostadsområde tröttnat på att få sitt område och sina ägodelar förstörda har det hänt att de bildat s.k. medborgargarden. Det har man gjort för att man upplevt sig sakna stöd från samhället. När sådana sammanslutningar bildas säger man alltid från våra myndigheters sida att det är samhället som skall skydda medborgarna och att enskilda inte skall ta lagen i egna händer. Jag delar den uppfattningen. Det är samhället som skall skydda medborgarna och deras egendom. Men samtidigt kan jag förstå dem som ibland tycker att samhället inte klarar av den uppgiften. Det är ingen större prestation att hitta många människor som säger att myndigheterna satsar stora belopp och omfattande resurser på att granska enskilda löntagares självdeklarationer, medan man satsar betydligt mindre på att skydda enskilda människors egendom. När man sedan från högsta juridiska håll tar avstånd från medborgarnas försök att bilda s.k. medborgargarden för att skydda sin egendom med motiveringen att detta är samhällets uppgift, borde man vara konsekvent och från samma instans ta klart avstånd från de fackliga försöken att, som skett vid några tillfällen, ta lagen i egna händer. Vad gäller MBL-lagstiftningen vill jag på det bestämdaste påstå att de förväntningar man hade på denna lagstiftning vid dess tillkomst knappast har infriats. MBL har inneburit att de fackliga organisationernas makt och inflytande ökat. Byråkratin har ökat ute på de svenska företagen. Besluten tar i många fall längre tid. Jag hörde för en tid sedan Stig Malm nere i Malmö bestämt ta avstånd från MBL på det sätt som lagen ibland tillämpats från fackliga organisationers sida på det statliga området. Det är alltså inga som helst svårigheter att bland de anställda finna många som anser att den enskildes inflytande trots MBL på intet vis har förändrats. Herr talman! Jag hörde tidigare i dag spridda delar av Lars-Ove Hagbergs anförande. Jag vill betona att jag aldrig lärt mig konsten att lägga mig på knä och att jag självfallet heller aldrig kommer att sträva efter att göra det, men jag vill be Lars-Ove Hagberg att han ställer upp på de borgerliga motioner som vi skall behandla i den här kammaren om några veckor. Han sade nämligen i sitt anförande att facket skulle vara opolitiskt. Det kommer upp till behandling här i kammaren ett antal borgerliga motioner som kräver lagstiftning mot kollektivanslutning, och jag hoppas att Lars-Ove Hagberg övertygar medlemmarna i sin partigrupp om att de bör rösta på dessa borgerliga motioner. Till sist, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Under senare år har olika centerledamöter motionerat om att statstjänstemän skall ha C-avdrag vid tjänstledighet för att fullgöra riksdagsuppdrag. Riksdagsbehandlingen ledde så småningom till att berörda parter efter förhandlingar under våren 1984 kom överens om just detta. Tyvärr fick överenskommelsen vissa inte avsedda följdverkningar. Vi moderater tyckte att utskottet kunde ha nämnt detta i sitt uttalande med anledning av en motion i ärendet. Utskottsmajoriteten sade emellertid nej — man vill inte vara med om det. Därför anmälde vi ett särskilt yttrande som fogats till utskottsbetänkandet. I detta yttrande förutsätter vi att det vid kommande förhandlingar tas initiativ för att komma till rätta med de oförutsedda effekterna. I det särskilda yttrandet nr 2 har de moderata utskottsledamöterna och folkpartiledamoten Karl Erik Eriksson velat fästa kammarens uppmärksamhet på en folkpartimotion av Ingemar Eliasson och en socialdemokratisk motion av Margareta Persson. Motionerna gäller den obotliga och ärftliga sjukdomen psoriasis. I utskottsbetänkandet finns en ganska allsidig redogörelse för sjukdomen och dess behandling, så jag skall begränsa mig till att berätta för kammaren att den statstjänsteman som är psoriasissjuk får avgiftsfri behandling i den offentliga vården. Svenska psoriasisförbundet har fem öppenvårdsanläggningar i Stockholms län. Om den psoriasissjuke statstjänstemannen föredrar någon av dessa anläggningar måste hon eller han betala patientavgiften. Motionärerna menar att Psoriasisförbundets anläggningar skall jämställas med offentlig vård. Jag anser att det är orimligt att man själv skall bekosta patientavgiften på den ena anläggningen men inte på den andra. Med vårt särskilda yttrande vill vi markera att det bör tas initiativ, t.ex. i riksdagens lönedelegation, för att komma till rätta med det påtalade problemet.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

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1 om statlig personalpolitik behandlar nio motioner som väcktes under den allmänna motionstiden i januari i år. Endast när särskilda skäl föreligger bör — enligt motionären — undantag göras. Motionären finner att sådana skäl ej föreligger när det gäller högre domartjänster. Allan Ekström hade samma motion och samma yrkande förra året. Utskottet uttalade då, och gör det även i år, att det är av stort värde att öppenhet råder vid tillsättning av s.k. anmälningstjänster. Detta främjar bl.a. personalrörligheten och kan också medverka till ökad jämställdhet mellan könen vid rekrytering till högre chefstjänster. fr.o.m. januari 1983 gäller att tillsättning av s.k. anmälningstjänster skall föregås av vad som kallas intresseannonsering. Föreskrifter om detta finns i anställningsförordningen. Det innebär att den som är intresserad av en s.k. anmälningstjänst har rätt att anmäla sitt intresse och att stå som sökande. Inom justitiedepartementets område har ett antal anmälningstjänster undantagits från reglerna om intresseannonsering. Det gäller bl.a. hovrättslagmän, kammarrättslagmän och lagmän i Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter. Nämnda tjänster tillsätts som regel med personer som tjänstgjort i chefsbefattningar i regeringskansliet eller som har meriterat sig på något liknande sätt. Utskottet konstaterar att det inom regeringskansliet finns god överblick när det gäller de personer som kan komma i fråga. Samtidigt kan regeringen ta till vara möjligheterna att minska antalet undantagna tjänster. Utskottet redovisar utförligt de allmänna bestämmelser som gäller och som begränsar statliga tjänstemäns rätt att ha vissa bisysslor. Därav framgår bl.a. att hänsyn måste tas om det gäller maktutövande funktioner, förvaltande av allmän egendom och upphandlingsfrågor eller om det gäller att utöva tillsyn över offentlig eller enskild verksamhet. Vidare gäller det bisysslans omfattning och beskaffenhet: om den är av mer kvalificerat slag, om den har beröring med myndighetens arbetsområde, om den utförs för enskilds räkning och om den ger tjänstemannen ekonomiska förmåner. i Det här är ingalunda någon fullständig redovisning, men det torde ändå klargöra att bestämmelserna är utförliga när det gäller att begränsa riskerna med s.k. förtroendeskadliga bisysslor i anslutning till statliga tjänster. Tjänstemannen själv har ansvaret för bedömningen av om en bisyssla är förtroendeskadlig eller ej. Besked vid förfrågan kan lämnas på begäran av anställningsmyndigheten, och i fråga om generaldirektörer lämnas besked av regeringen. Utskottets bedömning är att reglerna om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor ger mycket litet utrymme för det slag av uppdrag som behandlas i motionen. Jag citerar vad utskottet skriver: ”För att en viss bisyssla skall vara otillåten är det således inte nödvändigt att allmänhetens förtroende verkligen har rubbats eller ens att något inträffat som kan sätta allmänhetens tilltro på spel. Det är tillräckligt att förtroendet kan rubbas på grund av bisysslans blotta existens.” Utskottet anser således att en ytterligare skärpning av reglerna, särskilt för verkschefer, inte är behövlig. Utskottet förutsätter vidare att regeringen vid sin prövning av dessa frågor iakttar syftet med de restriktiva regler som redan gäller. Med det sagda avstyrker utskottet motionen. Utskottet framhåller värdet av att rekryteringen av personal för ulandsarbete underlättas. Stora insatser har också gjorts i detta syfte. När det gäller tjänstledigheter på det statliga området är man generös — inte minst i jämförelse med förhållandena på övriga områden av arbetsmarknaden. När det gäller u-landsarbete som finansieras med privata medel har man fr.o.m. den 1 april i år lagenlig rätt till sex månaders tjänstledighet under en treårsperiod. Om särskilda skäl föreligger kan längre tjänstledighet beviljas. Den s.k. meritutredningen har lämnat förslag som bl.a. syftar till att ytterligare underlätta rekryteringen av personal för u-landsarbete. Utredningen är under beredning i regeringskansliet. Riksdagen bör avvakta ett samlat förslag på detta område. Med det sagda avstyrks motionen. Utskottet konstaterar att nya regler gäller fr.o.m. den 1 juli i år som tillgodoser yrkandena i motionen. Motionen behöver därför inte föranleda någon åtgärd. Utskottet konstaterar att dessa frågor regleras i avtal mellan staten och de anställdas organisationer. Utskottet delar icke motionärens uppfattning, att det är den s.k. nattventilen som är orsaken till den snabba ökningen av hotellkostnaderna. De ökade byggkostnaderna torde ha varit huvudorsaken till prishöjningarna. Med det sagda avstyrks motionen. Utskottet har vid behandlingen av dessa båda motioner, som i det närmaste är likalydande, framhållit att det är av stor vikt att vården är tillgänglig på tider som passar förvärvsarbetande. Det gäller exempelvis kvällar. Sådana krav ligger bakom tillkomsten av Psoriasisförbundets öppenvårdsanläggningar i Stockholms län, som motionerna avser. Arbetsgivarverket betraktar dessa anläggningar som vårdinrättningar som inte ger rätt till ersättning för uppkomna patientavgifter. För rätt till ersättning, utöver det som den allmänna försäkringen ger, krävs en ändring av AST, dvs. avlöningsavtalet för statliga och vissa andra tjänster. Utskottet finner att det med hänsyn till gällande ordning ankommer på riksdagens lönedelegation att på riksdagens vägnar utöva inflytande på förhandlingarna och att godkänna avtal. Med hänsyn härtill bör riksdagen avstå från att göra ett uttalande av det slag som motionärerna föreslår. Utskottet har tidigare behandlat ett liknande motionsyrkande och konstaterade då att deltidsarbetandes villkor successivt har förbättrats både i fråga om anställningsvillkor och i fråga om sociala förmåner. Dessa frågor prövas delsi olika statliga utredningar, dels i avtalsförhandlingar mellan parterna på den statliga arbetsmarknaden. Eftersom flertalet av de brister som motionären anser föreligga tillhör det avtalsreglerade området är utskottet nu, liksom förra året, inte berett att föreslå någon åtgärd med anledning av motionen. Utskottet är medvetet om att det kan förekomma diskriminering trots de formella regler som gäller, att saklig grund skall vara det avgörande vid anställning. Både facket och arbetsgivarna har här ett stort ansvar. Två utredningar som bl.a. behandlar invandrarfrågor — diskrimineringsutredningen och invandrarpolitiska kommittén — har nyligen avlämnat sina förslag, vilka nu är föremål för beredning i regeringskansliet. Särskilda arbetsgrupper har vidare behandlat frågan om värderingen av utländsk högre utbildning. Utskottet anser att man bör invänta regeringskansliets beredning innan vidare åtgärder förordas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 1 och avslag på samtliga motioner.
Herr talman! Gustav Persson har lämnat en korrekt beskrivning av vad som står i utskottsbetänkandet. Men jag hade hoppats att han skulle komma med något ytterligare som kunde belysa varför utskottsmajoriteten inte har kunnat gå med på att säga något positivt om de två motioner som rör de psoriasissjuka. Utskottsmajoriteten och Gustav Persson menar att vi i utskottet inte skall säga något om vad vi tycker i frågan, medan det i motionerna och i det särskilda yttrandet finns en viljeinriktning. Utskottet säger bara att frågan överlämnas till riksdagens lönedelegation. Riksdagens lönedelegation har naturligtvis en kompetens som innebär att man där skulle kunna ta ett initiativ så att någonting händer och så att behandling vid Svenska psoriasisförbundets anläggningar blir avgiftsfri. Men nog hade det väl varit bra för lönedelegationen om arbetsmarknadsutskottet, med sin kompetens, hade instämt i motionärernas uppfattning och sagt att det bör tas ett initiativ. Men inte ens det vill utskottet säga. Nu vill jag fråga: Skulle inte Gustav Persson kunna sträcka sig så långt att han instämde i att det hade varit en styrka för riksdagens lönedelegation om arbetsmarknadsutskottet hade gett uttryck för något slags viljeinriktning?
Herr talman! Först vill jag konstatera att, som jag sade i mitt inledningsanförande, det ankommer på riksdagens lönedelegation att på riksdagens vägnar utöva inflytande på förhandlingar och godkänna avtal. Det är därför som vi avstår från att göra ett direkt uttalande i den här frågan. Alf Wennerfors frågar om utskottet inte hade kunnat vara litet positivt. Men när utskottet skriver att man måste ta hänsyn till behandlingsanläggningarnas öppethållandetider, menar jag att det är en positiv skrivning — inte bara för de statligt anställda i Stockholms län, utan i fråga om hela landet och även beträffande dem som inte är statligt anställda men som har detta handikapp. Det tror jag är viktigt. Ur den synvinkeln uppfattar jag att det finns en positiv skrivning i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Det är utmärkt! Då har vi i alla fall kommit så långt att Gustav Persson betraktar detta som en positiv skrivning. Då får vi väl ta med oss den positiva skrivningen till riksdagens lönedelegation, så att den har i alla fall detta lilla att grunda sig på när den eventuellt tar ett initiativ. Jag noterar detta med tillfredsställelse.

Herr talman! Frågor rörande arbetstiden handläggs nu helt av arbetsmarknadsutskottet. Tidigare svarade socialutskottet för arbetstidslagen och frågor som sammanhängde med denna, medan arbetsmarknadsutskottet behandlade frågor rörande ledighetslagarna. Eftersom detta är första gången som arbetsmarknadsutskottet lägger fram ett betänkande som avhandlar hela arbetstidsfrågan har utskottet valt att ganska detaljerat gå igenom hela arbetstidsområdet. Men det är inte enda anledningen. Under senare år har arbetstidsfrågorna i ökande utsträckning kommit i centrum för debatten såväl i Sverige som utomlands. Den främsta orsaken till detta är arbetslösheten i den industrialiserade världen och den vitt utbredda föreställningen att arbetslöshetsproblemen kan lösas med en kortare arbetstid. Vi moderater tar avstånd från detta synsätt. Det grundar sig på den felaktiga föreställningen att arbete är en bestämd mängd som kan fördelas enligt fördelningspolitiska principer. Delegationen för arbetstidsfrågor, DELFA, har i en rad rapporter visat att det inte går att dra några bestämda slutsatser beträffande sambandet mellan arbetstidens längd och arbetslöshetens omfattning. De praktiska försök som har gjorts t.ex. i Frankrike visar att en minskning av arbetstiden ger en ytterligt marginell sysselsättningsökning till ett mycket högt pris. Andra undersökningar pekar på att en minskning av den faktiska veckoarbetstiden i stället t.o.m. kan komma att öka arbetslösheten. Teorin att skapa sysselsättning genom att dela på jobben med hjälp av en generell arbetstidsförkortning kan således avskrivas som ett utslag av önsketänkande. Sambanden på arbetsmarknaden är betydligt mer komplicerade än så. Ändå finns det anledning att räkna med att vi också i framtiden kommer att få se en förkortning av arbetstiden över hela arbetsmarknaden. Under de senaste 10-15 åren har vårt sätt att leva förändrats radikalt. Det är framför allt kvinnornas ökande deltagande i arbete utanför hemmet som har medfört en omvälvning av familjeliv och levnadssätt. Kvinnor har alltid arbetat, men deras arbete har inte räknats in i någon statistik. Det är först sedan de bytt ut hemmet som arbetsplats mot löntagarrollen som kvinnors arbete blivit intressant för nationalekonomer och statistiker. Vi har fått en utveckling från enförsörjartill tvåförsörjarfamilj som innebär att den traditionella arbetsfördelningen inom familjen håller på att förändras. Också arbetslivet förändras i rask takt. Ny teknik innebär nya produktionsmetoder, nya organisationsformer och nya administrativa system. Antalet arbetstillfällen i varuproduktionen kan väntas minska, medan Nr 22 tjänsteoch servicesektorn väntas öka. Denna utveckling berör hela den Onsdagen den industrialiserade världen — inte bara Sverige. Produktiviteten kommer att — 7 november 1984 öka, befintliga arbetsuppgifter kommer att minska, och nya arbetsuppgifter tillkommer. Arbetstid och ledig Detta är i och för sig ingenting nytt för svenskt arbetsliv. Vad som är nyttär — het att utvecklingen går så mycket fortare än vad vi tidigare varit med om. Tekniken ger också möjligheter till decentralisering av arbetsplatser och därmed boende, genom att datatekniken i kombination med kommunikationstekniken gör det möjligt att kommunicera på stora avstånd på ett enkelt, smidigt och billigt sätt. Vi kommer att få betydligt större möjligheter att välja bostadsort och arbetsuppgifter än vad vi har i dag. Ny teknik ger ökade variationsmöjligheter och större flexibilitet. Men ny teknik ställer också krav på större flexibilitet. En dyrbar maskinpark med låg bemanning kan och måste köras under en större del av dygnets timmar. En ökad servicesektor ställer krav på arbetsinsatser också på det som vi i dag betraktar som obekväm arbetstid. Kravet på och därmed möjligheterna till individuella lösningar ökar. Produktivitetsförbättringar har hittills medfört möjligheter till arbetstidsförkortningar. Det finns ingen anledning att tro att det inte skulle kunna bli så också i framtiden. Däremot kommer förutsättningarna, önskemålen och kraven att skifta inom olika delar av arbetsmarknaden. Kravet på en lagstadgad arbetstidsreglering grundar sig på de förhållanden som rådde under industrialismens barndom. De fackliga organisationerna var svaga, och de ekonomiska och arbetsrättsliga förhållandena ledde många gånger till ett orättfärdigt utnyttjande av den mänskliga arbetskraften. Det fanns ett behov av att skydda arbetare och tjänstemän mot orimliga krav. Utvecklingen visar att vi i dag har helt andra krav på arbetstiden. Det förändrade familjemönstret ställer krav på möjligheter att anpassa arbetstiden till familjens sammansättning och önskemål under olika skeden. Ökande levnadsålder och bättre hälsa gör det möjligt och önskvärt för många av oss att arbeta längre än till 65 år. Andra behöver och vill pensionera sig tidigare. Behovet av återkommande utbildningsperioder ökar, och då kan det vara bra attt.ex. kombinera deltidsarbete med studier. Ny teknik och en ökande servicesektor erbjuder arbete på alla tider på dygnet och olika kombinationer av arbetstider. Behovet av kortare arbetstid varierar starkt mellan olika individer under olika perioder av livet. Många barnfamiljer har behov av kortare arbetstid. Däremot finns det ingen anledning att av det skälet begränsa också alla andras arbetstid. Tvärtom behöver de som inte har barn arbeta mer för att vi skall få råd att låta barnfamiljer klara sig med kortare arbetstid. Det skulle dessutom vara ett enormt slöseri med mänskliga resurser att hindra t.ex. människor med en kvalificerad och eftertraktad utbildning från att arbeta så mycket de vill. Men det är ju i realiteten vad som sker vid en generell förkortning av arbetstiden i kombination med begränsningar av övertidsuttaget. 47 Inte heller alla branscher och alla yrkesområden kommer att ekonomiskt mäkta med kortare allmän arbetstid som inte medför i motsvarande mån lägre timkostnader. Ur sysselsättningssynpunkt skulle en allmän kostnadskrävande arbetstidsförkortning kunna bli en katastrof. Däremot finns det många områden som i framtiden kommer att kunna erbjuda kortare arbetstid med oförändrad lön och som också kommer att ha sådana önskemål. De flesta arbetsområden kommer att kunna erbjuda variationer i fråga om arbetstidens förläggning. Arbetstiden har blivit föremål för en mycket detaljerad lagstiftning. Ingenting har lämnats åt slumpen. Den ordinarie arbetstiden har begränsats till högst 40 timmar i veckan. Jourtid och övertid — såväl allmän övertid som nödfallsövertid — har reglerats, likaså mertid för deltidsarbetande. Vi har regler beträffande vila och veckovila, raster och måltidsuppehåll. Vi har specialbestämmelser beträffande vägtransporter och luftfart. Vi har lagar som reglerar arbetstiden inom sjöfarten och för hemarbete. Vi har särskilda regler för minderåriga. Arbetstidslagen gjordes tack och lov dispositiv, vilket har resulterat i en flora av avtal som omfattar större delen, kanske hela, arbetsmarknaden i större eller mindre utsträckning. Detta, herr talman, visar att arbetstidslagen i sin nuvarande utformning i stort sett har spelat ut sin roll. För att ta vara på de möjligheter utvecklingen erbjuder behöver vi skapa utrymme för flexibilitet, för experimentlusta, för människors möjligheter att söka sig fram och finna de former som är bäst för dem själva. Det är inte en ytterligare lagreglering av förhållandena i arbetslivet och i samhället som behövs, utan vi behöver lösa upp de bindningar som nuvarande lagstiftning ger. Lämna oss i fred, utropar en av våra mest folkkära författare och artister i en kvällstidning i veckan. ”Vi har inte bett våra valda ombud att sköta vårt människoliv åt oss, de skall i görligaste mån lämna oss i fred.” Frågor rörande arbetstiden är just sådana där människor skall lämnas i fred för att finna sina egna vägar. Senaste numret av Metallarbetaren innehåller intervjuer med människor på en större arbetsplats. Jag tror att svaren är betecknande för människors syn på arbetstiden i dag. Det kan sammanfattas i intervjusvaret: ”Idealet vore nog att behovet hos var och en fick avgöra hur en arbetstidsförkortning skall se ut.” På arbetsgivarhåll har man av ekonomiska skäl och konkurrensskäl svårt att tänka sig en sextimmarsdag generellt. Däremot uttrycker man att man inte ser några hinder att variera arbetstiden efter individuella behov inom ramen för den arbetstid vi har i dag. En arbetsgivare säger: ”Jag sätter mig gärna ner och diskuterar modeller för varierande arbetstidsuttag, t.ex. längre arbetsdagar på vintern och kortare på sommaren.” Från LO-håll slår man däremot fast att två LO-kongresser har drivit kravet på sextimmarsdag, och det ser man inte någon anledning att gå ifrån. De krav som nu framställs i löneförhandlingarna om tre extra semesterdagar visar också att man från fackligt håll kanske inte har förstått den utveckling som sker och de önskemål som medlemmarna har på en ny syn på arbetstids = Nr 22 frågan. I DELFA:s uppdrag ingår att delegationen skall belysa hur ett första steg mot kortare arbetstid för alla skall kunna tas under 1980-talet. Enligt vår uppfattning bör DELFA:s arbete i stället inriktas på att begränsa lagstift ; Arbetstid och ledigningen inom arbetstidsområdet till vad som är absolut nödvändigt med — het hänsyn till hälsooch skyddsaspekter liksom de oavvisliga rättigheter till semester och ledighet som arbetstagarna bör ha. I stället bör arbetstagare och arbetsgivare kunna träffa avtal individuellt och kollektivt. I den mån ILO-konventioner förhindrar övergången till en sådan moderniserad lagstiftning bör förhandlingar tas upp om ändringar i konventionerna. Sverige har goda förutsättningar att bli ett föregångsland i fråga om en arbetstidslagstiftning som är väl anpassad till en ny tids förhållanden. I avvaktan på en reformerad arbetstidslagstiftning är det emellertid nödvändigt att korrigera vissa förhållanden inom den nu gällande ledighetslagstiftningen, som medför avsevärda olägenheter på arbetsplatserna. De lagar som under senare år stiftats vad gäller möjligheterna till ledighet från arbetet har utan tvivel var för sig varit motiverade och haft stor betydelse för de anställda. De har emellertid också skapat problem. Den höga frånvarofrekvensen innebär en kraftigt ökad belastning på såväl samhället som företagen och deras anställda. Särskilt korttidsfrånvaron leder ofta till stora merkostnader i form av produktionsoch produktivitetsbortfall. Den anställningstrygghet som de fast anställda har som tar ledigt från arbetet har samtidigt inneburit otrygga anställningsförhållanden för alla de vikarier som måste anlitas. Detta problem för en allt större grupp kan i längden inte lämnas utan avseende. För att begränsa de negativa verkningarna av ledighetslagarna måste större hänsyn kunna tas till förutsättningarna på den enskilda arbetsplatsen. Särskild hänsyn måste tas till de förhållanden som råder på mindre arbetsplatser. De ledighetsformer som bör prioriteras är sådana som tillkommit av hänsyn till vård av barn. Lagen om ledighet för studier skapar på mindre och medelstora arbetsplatser många gånger i det närmaste oöverstigliga problem. Rätten till ledighet för studier bör därför begränsas. Den översyn som påbörjades inom arbetsmarknadsdepartementet 1982 med uppgift att anpassa ledighetslagarna till de faktiska förutsättningarna bör således återupptas och avslutas snarast. Det behov av flexibilitet och valfrihet som föreligger gäller arbetstiden i dess helhet och gäller självfallet också möjligheten att ta ledigt från jobbet. I största möjliga utsträckning bör därför även frågor rörande ledighet överföras från det lagreglerade området till avgörande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3 och 6.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1984/85:2 behandlas ett flertal motioner som berör arbetstid och ledighet. I motion nr 868 har vi begärt en översyn av ledighetslagarna, och denna begäran har vi följt upp i reservation nr 5. Under årens lopp har ett flertal ledighetslagar tillkommit och kollektivavtal träffats för att bereda anställda ledighet med olika motiveringar. Dessa möjligheter är samtliga i sig värdefulla för den enskilde. Vårt förslag om en översyn bör leda till en begränsning av ledighetsuttaget med prioritering av vård av barn, sjuka och anhöriga. Vi har också sagt att man bör pröva förutsättningarna att helt överföra rätten till ledighet för studier till det avtalsreglerade området. I vår motion har vi också tagit upp frågan om de fackliga förtroendemännens möjlighet att få ledighet. Denna bör koncentreras till att gälla förhållanden med direkt anknytning till den egna arbetsplatsen. Vår begäran om översyn skall ses mot bakgrund av att möjligheterna till tjänstledighet på en rad olika enskilda arbetsplatser har utnyttjats i en omfattning som inte kan förenas med krav på full effektivitet i verksamheten. De problem som har uppstått finns i första hand i de mindre företagen, eftersom dessa inte har möjligheter att ha samma framförhållning som ett större företag. Det kan gälla korttidsfrånvaro eller frånvaro på grund av studier. Centern prioriterar vård av sjukt barn om det blir aktuellt med en begränsning av ledighetsmöjligheterna. Man kan naturligtvis fråga sig, om det kan vara riktigt att få tjänstledighet för studier hur länge som helst, och inom områden som helt skiljer sig från de arbetsuppgifter den anställde har på företaget. Här kunde man alltså tänka sig att överföra rätten till ledighet för studier från lagreglering till tecknande av kollektivavtal. Arbetsmarknadens parter har möjlighet att träffa avtal som kan få mera rimliga proportioner än vad dagens lagstiftning har. Det är alltså sådana här frågeställningar som vi anser vara riktiga att utreda, och det är därför vi har begärt översynen. Vi beklagar att utskottsmajoriteten inte har kunnat ställa sig bakom detta krav. I ett par andra centermotioner tas frågan om en utredning om en förkortad arbetstid upp. Utskottet har på denna punkt understrukit det utredningsuppdrag att stimulera till debatt och ge ökade kunskaper om arbetstidens roll för sysselsättning m.m. som DELFA har. Därmed torde också kraven i motionerna i stor utsträckning vara tillgodosedda. Centern ser det som angeläget att vi kan få en allsidig belysning av föroch nackdelar med en arbetstidsförkortning. Delade meningar råder som bekant om arbetstidsförkortningens betydelse ur sysselsättningssynpunkt. Därför är det viktigt att DELFA, med parlamentarisk representation, fortsätter med sitt arbete att ytterligare klarlägga vad en verklighet med en arbetstidsförkortning kan innebära ur sysselsättningssynpunkt. Vi måste, med andra ord, få fram mer material innan vi är beredda att ta ställning i denna fråga. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 4 och 5 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Nr 22 Herr talman! Om vi om tidigare betänkanden här i debatten har kunnat Onsdagen den säga att det har varit gamla bekanta, gäller det för arbetsmarknadsutskottets 7 november 1984 del inte betänkande nr 2 vad avser arbetstidsfrågorna. Det är första gången som utskottet har haft att behandla de frågorna. Inte desto mindre är det — Arbetstid och ledigintressant vilka upplysningar om arbetstidens utveckling som där lämnas. het Vi har haft ett mönster på den svenska arbetsmarknaden. Det kan konstateras att detta har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet — kanske större än vad som kunde förväntas med anledning av förändringar i arbetstidslagstiftningen. Av betänkandet framgår också att antalet arbetade timmar i snitt per vecka så sent som 1962 var nära 40 timmar. Antalet sjönk sedan fram till i fjol, då det var mindre än 30 timmar i genomsnitt per vecka. Med grov karakteristik skulle man kunna säga att vi redan har sex timmars arbetsdag, men så enkelt är det inte. Det rör sig ändå om en högst noterbar sänkning. Debatten om den förkortade arbetstiden som ett medel för att öka sysselsättningen har varit intensiv, inte bara i Sverige utan i hela Västeuropa. Det har vi också fått besked om i de DELFA-rapporter som vi har nåtts av. Vanliga åtgärder är förändringar och sänkningar av pensionsåldern, omfördelning av befintliga arbetsuppgifter, begränsningar av övertidsuttaget, förlängning av semestern samt införande av mer deltid och tjänstledigheter. I många länder pågår också på enskilda arbetsplatser en rad praktiska försök när det gäller arbetstidsfrågor. De tolv motioner som utskottet behandlar speglar mycket av den allmänna debatten, då främst diskussionen om arbetstidens längd och ledighetslagarna. I reservation 5 har mittenpartierna, folkpartiet och centern, begärt en översyn av just ledighetslagarna. En av reservanterna, Arne Fransson, har tidigare redogjort för våra krav när han talade för denna reservation. Jag vill också yrka bifall till reservation 5. Vi slår i reservationen fast att de lagar vi har i och för sig har en stor uppgift att fylla, samtidigt som det på enskilda arbetsplatser har varit svårt både att överblicka och att hantera dem. Herr talman! Det är noterbart att utskottsmajoriteten trots att den säger nej till utredningskravet ändå skriver att detta inte hindrar ”att man prövar de jämkningar inom regelsystemets ram som visar sig motiverade och möjliga att göra med hänsyn till småföretagen”. Detta är naturligtvis ett erkännande av de problem som vi beskriver. På samma sida i betänkandet skriver utskottsmajoriteten också att den inte vill utesluta att det kan finnas behov av en lagteknisk översyn av ledighetslagarna. Översyn — ja, det är just det som vi begär. Nu avstyrker utskottet vår begäran, men låt mig säga att i förhållande till vad reservanterna begär är också utskottsmajoritetens skrivning mycket förpliktande. Herr talman! För att vara på den säkra sidan yrkar jag bifall till reservation 5 och till reservation 4 vad avser motiveringen.

Herr talman! Den officiella debatt som förs om förkortad arbetstid präglas av tre myter. Om de framförs tillräckligt ofta blir de sanningar. Den första myten säger att det inte finns något eller mycket litet samband mellan förkortad arbetstid och flera arbetstillfällen. Den andra säger att en arbetstidsförkortning till sex timmar om dagen för alla är för dyr, och den tredje myten säger att vi behöver flexibla arbetstider. Alla dessa tre myter är helt osanna. De sprids för att möta den allt större insikten om att en generell förkortning av arbetstiden är nödvändig av många skäl. För att ytterligare sprida dimridåer över arbetstidsfrågan har DELFA sedan regeringsskiftet fått nya direktiv. Delegationen skall ge underlag för debatten. Med det materialet sprider man bara ytterligare förvirring i grundfrågan. DELFA utgår nämligen från dessa tre myter. Vi vet sedan tidigare att det finns en rad tungt vägande skäl för en sextimmars arbetsdag. Den kanske allra viktigaste aspekten är jämlikhetsaspekten, som berör mycket av det sociala livet, det delade hemarbetet och jämställdheten mellan man och kvinna, vilken har många dimensioner. Allt detta kan man inte av ekonomiska skäl bara gå förbi. Vi kan inte vänta på en eventuell tillväxt i ekonomin, utan denna aspekt är så tung att den kanske i sig skulle motivera en förkortning av arbetsdagen. Andra motiv är att vi kan få en minskning av deltidsarbetet, vilket är nödvändigt. Med en på rätt sätt förkortad arbetstid får vi i solidaritetens tecken också bättre tid för barn och äldre, något som det är mycket illa beställt med i dagens samhälle. I solidaritetens namn kan vi också minska den sociala utslagningen. Med en rätt genomförd arbetstidsförkortning kan vi t.o.m. skapa en bättre folkhälsa. Av rättviseskäl är det mycket viktigt att en stor del av produktionsresultatet och den tekniska utvecklingen i form av kortare arbetsdag kommer dem till del som står för denna tekniska omvandling och produktionsresultat. Den tekniska utveckling som vi står mitt uppe i kommer alldeles säkert att skapa en ännu större arbetslöshet i vårt land, om vi inte gör någonting bestämt. Vi kan t.o.m. kalla det en massarbetslöshet. Det beror alldeles på vilka vi räknar som arbetslösa. Men vi vet i alla fall att i dagens läge står mellan en halv miljon och en miljon människor utanför det egentliga arbetslivet. Vi har inom vänsterpartiet kommunisterna tillsatt en utredningsgrupp som har arbetat väldigt seriöst och som funderat på hur en arbetstidsförkortning skulle gå till och vilka effekter den skulle få. Gruppen beräknar att enbart en förkortning till sju timmar skulle ge mellan 130 000 och 240 000 fler arbetstillfällen. Då säger någon att det här inte är relevant. Sonja Rembo sade alldeles nyss att vi kunde avliva myten om att kortare arbetstid skulle ge fler arbeten. För att bevisa det kastade hon sig ut i Europa och till DELFA:s utredningar. Men man måste väl ändå vara litet seriösare än så och säga: Vilken är den konkreta situationen i vårt land? De arbetstidsförkortningar som genomförs i andra länder måste ju bedömas efter hur de genomförs där — vilka strukturomvandlingsprocesser som pågår, vilken ekonomisk politik som förs, osv. Då vill jag bara erinraom Nr 22 att i vårt land har vi genomfört en enorm strukturomvandlingsprocess som i , : ? Onsdagen den det här läget skulle kunna tillföra industrin arbetstillfällen i stället. Så de 7november 1984 generella jämförelserna med utlandet ger jag inte mycket för i s.k. vetenskaplig mening. Därför tycker jag att DELFA:s roll här är mer Arbetstid och ledig förvirrande än klargörande för arbetarrörelsens debatt. het Dessutom skall naturligtvis vid en arbetstidsförkortning övertiden minska. En effekt är också att de som har de hårdaste arbetena och är mest betjänta av en arbetstidsförkortning kan i större utsträckning än hittills delta i samhällsarbetet. Det är ett demokratiskt skäl för en arbetstidsförkortning. Jag är också helt övertygad om att med dagens strukturomvandlingar och koncentration kommer man att kunna utnyttja fritiden bättre per dag, inte bara koncentrera fritiden till en vecka eller ett veckoslut. Man skall kunna leva ett hyfset liv varje dag. Det finns alltså en rad tunga skäl för sextimmarsdagen. Dessutom bör den genomföras med full kompensation för mellanoch låginkomsttagare. Det blir då en bättre fördelningspolitisk effekt samtidigt. Sedan skall man också se till kostnaderna i samhället. Jag är klart övertygad om att för samhället som helhet kommer en arbetstidsförkortning att ha ringa ekonomisk betydelse, därför att vi kan engagera så många fler i produktion och arbetsliv i stället för att de står utanför med mycket dryga kostnader som följd. Därför är egentligen det ekonomiska argumentet inte giltigt. Men det är klart att vill man bara se strikt till den marknadsekonomi vi har i dag och säga att vi inte kan ta någonting från kapitalet — storfinansen skall ha full kontroll över den produktion som den profiterar på — då blir det stora ekonomiska problem. Det är väl den fällan som de borgerliga och socialdemokratiska riksdagsledamöterna och även många ute i den allmänna debatten sitter fast i. Men det finns andra som inte sitter fast. Jag återkommer till Svenska arbetsgivareföreningen och dess kongress, som skall genomföras den 23-24 november i Göteborg. SAF har klart uttalat sina mål för hur arbetstiden skall se ut. Av en händelse — återigen — råkar de sammanfalla precis med moderaternas krav. Jag skall inte säga vem som var först, men jag vet sedan tidigare vad Svenska arbetsgivareföreningen har formulerat för krav: Det är önskvärt med varierande arbetstider. Arbetstiden skall vara individanpassad. Den skall anpassas till förhållandena på den enskilda arbetsplatsen. Det skall vara flexibilitet, säger man naturligtvis. Det skall vara varierade arbetstidslösningar med utgångspunkt i verksamhetens krav, och de skall så långt som möjligt kunna anpassas till individens önskemål. Det är Svenska arbetsgivareföreningens formuleringar. Man skall erbjuda ett varierat utbud av arbetstider av olika längd och förläggning för alla kategorier av arbetstagare, och man skall inventera möjligheterna. Vad det här handlar om i grund och botten är ju att arbetsgivarna — storfinansen, ledarna i företagen — skall ha möjlighet att utnyttja de arbetande som de vill, att människorna i samhället över huvud taget skall 53 underordna sig produktionen i varje del. De sociala delarna — om barn, äldre, familj, jämlikhet — ställs ju alldeles åt sidan genom detta förfärliga virrvarr av arbetstider som skulle uppstå på SAF:s villkor. Övertid skulle naturligtvis tillåtas i ännu större utsträckning, och vi skulle få en konjunkturanpassad arbetstid. Detta är i ett nötskal moderaternas och Svenska arbetsgivareföreningens personliga frihet. Därför måste arbetstidslagen återigen vara en skyddslagstiftning. Vad skulle ha hänt på svensk arbetsmarknad om vi inte hade haft denna skyddslagstiftning? Jag menar att i detta läge måste arbetarrörelsen verkligen besinna sig — när vi har en aggressiv storfinans på språng. Vi måste återigen göra arbetstidslagstiftningen till en skyddslagstiftning. Annars kommer detta att hända som jag här varnat för, medan de socialdemokratiska politikerna och arbetarrörelsen i övrigt sitter och skådar in i framtiden — om det skulle bli någon produktionstillväxt här i landet så att vi kan genomföra förslagen om arbetstiden. Då sviks ju alla sociala mål. Även delar av arbetarrörelsen hjälper naturligtvis till att förvilla begreppen. Man talar om längre semester, pension, föräldraledighet och studieledighet. Det är viktiga saker. Men i grund och botten glömmer man ju då jämlikhetsaspekterna, de sociala målen, att det skall vara fler sysselsatta i vår verksamhet. Utskottets avstyrkande av vpk-motionen om sex timmars arbetsdag utgår från samma synsätt som tidigare, att det långsiktiga målet fortfarande är en förkortning till 30 timmars arbetsvecka, som det sägs i utskottsbetänkandet, men att det är arbetsmarknadens parter som skall prioritera de standardhöjningar som kan tillkomma. Någon omfördelning i vårt samhälle för de verkligt kvalitativa målen tänker inte den socialdemokratiska delen av utskottet vara med om, när man skriver under detta betänkande. Jag skulle vilja fråga de socialdemokratiska kvinnorna, som jag har en oerhörd respekt för när det gäller att driva den här frågan: Hur länge skall ni godta ekonomiargumentet i dagens läge? Hur länge skall ni då svika den genuina jämlikhetstanken, som ni bär vidare? Hur mycket får det kosta? Innan denna standardhöjning har kommit till i dagens samhälle har ju andra krafter förstört situationen ännu mer. Förstår ni inte vad som händer? Det är ju andra krafter än de som har byggt upp det här kravet som har initiativet i dagens arbetstidsdebatt. Man måste handla nu. Jag hoppas att det är dags för en front hos dem som är för sex timmars arbetsdag — att verkligen gå till attack, så att beslutsfattarna i detta land begriper att det är allvar. Övertiden är en annan dagsaktuell fråga. Även arbetsmarknadsministern, som i svar till mig här i riksdagen hade avvisat våra krav, har tagit upp denna fråga och kan tänka sig att övertiden begränsas. Den måste naturligtvis begränsas, och det kraftigt, så att fler människor kommer in i produktion och arbetsliv. Jag vill peka på några andra grupper som behöver kortare arbetstid. Det är de med tunga arbeten, de som har skiftarbete och de som har arbetstider liknande de skiftarbetande — framför allt inom vårdsektorn. Vi skriver i vår motion och även i vår reservation att sextimmarsdagen påskyndar utveck lingen mot en ny arbetsorganisation. Den förebådar en ny syn på arbetet — Nr 22 vilken ligger i linje med de stora samhällsförändringarna, som skall bidra till : z Onsdagen den förutsättningarna för arbetslöshetens slutliga avskaffande. Ur det här november 1984 perspektivet kan man säga att sextimmarsdagen ingår som ett nödvändigt led i en långsiktig politik mot arbetslösheten. Arbetstid och ledig Allt fler börjar nu också hysa uppfattningen att full sysselsättning i klassisk hat mening inte kan uppnås med oförändrad längd på arbetsdagen. Det här betyder inte att arbetslösheten kan avskaffas genom delning av den tillgängliga mängden arbete. Arbetslösheten skapas av de motsättningar som präglar hela den kapitalistiska produktionsprocessen. Tendensen att minska mängden mänskligt arbete fortsätter i dagens samhälle, oavsett arbetstidens längd. Det är därför jag i dag yrkar på att arbetstidsförkortningen skall påbörjas och yrkar bifall till vpk-reservationen. Arbetstiden måste förkortas av sociala skäl, av jämlikhetsskäl, för jobbens skull och för solidaritetens skull. Det bästa sättet är att genomföra sju timmars arbetsdag omedelbart. Det är den snabbaste vägen till sextimmarsdag.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg upprepar sina försök från den tidigare debatten att få moderata samlingspartiet att framstå som ett intresseparti för Arbetsgivareföreningen. Jag har tidigare bemött och tillbakavisat detta. Jag tänker inte gå närmare in på saken den här gången. Det är ingen hejd på vad sex timmars arbetsdag skall åstadkomma, enligt Lars-Ove Hagberg: ökad jämställdhet, bättre möjligheter att ta hand om barn och gamla. Och se, skulle det icke också leda till bättre folkhälsa. Det var ingen dålig cigarr. Lars-Ove Hagbergs inställning till ny teknik är den inställning som genom årtusenden, det vill jag påstå, har präglat många människors syn på ny teknik. Ändå är det tack vare ny teknik som vi har vårt välstånd i dag, som vi har kunnat skapa en arbetsmarknad där i stort sett alla människor kan få ett arbete. Lars-Ove Hagberg säger att DELFA:s material inte är vetenskapligt grundat och att det inte skulle vara vetenskapligt att jämföra med vad som verkligen skett ute i Europa. Vad en arbetsgrupp inom vpk plockat fram är däremot högsta sanning. På det skall vi grunda våra beslut. Snälla Lars-Ove Hagberg, det är ingen logik i detta. Bättre trodde jag om Lars-Ove Hagberg. DELFA gör ett utomordentligt gott arbete. Man har plockat fram ett rikhaltigt material, och den verksamheten fortsätter. Jag tycker att vi alla skall ge dem som arbetar med detta vår välsignelse och en eloge för det mycket fina arbete de utför och som verkligen ger oss ett underlag för beslut. Vi kan inte när det gäller de här frågorna bortse från de ekonomiska sammanhangen, även om vi skulle vilja. Det går inte. Bortser vi från det faktum att ökade kostnader måste absorberas av ökad produktivitet, får vi en utveckling som leder till lägre investeringar och färre jobb. Det är precis den situationen vi riskerar att hamna i om vi gör som Lars-Ove Hagberg säger. Vi kommer inte att dela på jobben, vi kommer att få dela på arbetslösheten.

Herr talman! Till Sonja Rembo vill jag bara säga att goda cigarrer inte är befrämjande för folkhälsan. Sonja Rembo försöker komma ifrån det som kanske är det mest typiska för dagens debatt, nämligen att Svenska arbetsgivareföreningens åsikter och de moderata ståndpunkterna sammanfaller nästan intill varje kommatecken. Detta har sitt bestämda syfte. På arbetsgivarhåll döljer man inte sina syften, vilket moderaterna försöker göra i den här debatten. Man försöker lägga ut en politisk dimridå. Målet är en konjunkturanpassad arbetstid, där man helt enkelt ger tusan i de enskilda individerna. Det är vad det handlar om. Med en generell arbetstidsförkortning och reglering kan vi i stället se till att förhållandena på arbetsmarknaden inte blir alltför eländiga. Därför behövs en skyddslagstiftning. När det gäller tekniken har jag sagt, att om vi inte inser att vi måste förkorta arbetstiden och den tekniska omvandlingen fortsätter i samma takt som nu blir det massarbetslöshet. Jag varnar för det. Sonja Rembo sade i sitt första inlägg att tanken på att arbetstid och fler jobb har ett samband kan avskrivas som önsketänkande. Det är just det jag polemiserar mot. Sonja Rembo för tanken vidare ut till Europa och vad som händer där, men det är inte särskilt seriöst. Vad vi har gjort, Sonja Rembo, är att se på den svenska verkligheten och att efter svenska förutsättningar räkna på vad en arbetstidsförkortning skulle ge. Jag kan ge Sonja Rembo ett litet erkännande — men vi kanske inte alls vill att samhällsutvecklingen skall gå i de banor som hon vill. Vi kanske önskar att också arbetarklassen får litet större inflytande för att kunna påverka situationen. En arbetstidsförkortning kan ge ett annat resultat än Svenska arbetsgivareföreningens modell. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.
Herr talman! Jag vet inte vilka syften Svenska arbetsgivareföreningen har när det gäller arbetstidsfrågan, och jag bryr mig inte heller om det. Våra syften är däremot att åstadkomma en ökad flexibilitet, att ge de enskilda människorna ökat självbestämmande över sitt eget liv. Det är en hedervärd inställning. Den svenska utvecklingen visar just att en stor del av arbetstidsregleringen redan har förts över till avtal. Kvinnorna har i mycket stor utsträckning visat vägen för en utveckling på svensk arbetsmarknad. De utnyttjar möjligheterna till deltid och flextid och till att anpassa arbetstidsuttaget efter familjens behov vid olika tillfällen i livet. Jag tycker att männen också skall få tillgång till möjligheten att kombinera arbete med familjeliv. Vi måste försöka bryta upp den dogmatiska syn på arbetstiden som vi har i Sverige.

Herr talman! Det snabbaste sättet att skapa likvärdiga förhållanden för män och kvinnor är naturligtvis att införa en generell arbetstidsförkortning, Sonja Rembo. Det är odiskutabelt att det är det överlägset bästa alternativet. Det låter bra att varje individ skall kunna flexa med arbetstiden hur han vill och bestämma över sitt liv.

Det säger arbetsgivarna på den statliga och kommunala sidan och inom landstingen hela tiden. Var hamnar då individen? Jag är inte helt oerfaren när det gäller arbetstidsoch övertidsfrågor, eftersom jag jobbar i processindustrin. Jag kan tänka mig att individuella lösningar inte går att genomföra där i någon större utsträckning. Där pressas vi till kollektiva insatser på övertid, enligt scheman som anpassas efter produktionen, som inte överensstämmer med samhällslivet i övrigt och inte med familjen. Det är läget i dag, Sonja Rembo, vad gäller flextiden. Denna fina morot finns alltså inte. Det är också därför som det finns en klar intressemotsättning i fråga om arbetstiden. Det är ingen händelse att Svenska arbetsgivareföreningen tänker sig att genomföra en kampanj när det gäller arbetstider. Man känner redan att trycket för att uppnå kortare arbetstid naturligtvis finns i dagens samhälle. Det gäller tydligen att stoppa det.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas sex motioner som rör arbetstidsfrågor och lika många motioner som har anknytning till ledighetslagarna. Samtliga motioner har väckts under förra riksmötets allmänna motionstid. Betänkandet, som flera andra talare har berömt, rekommenderas varmt kammarens ledamöter för läsning. Det ger en bred bakgrundsbeskrivning av arbetstidslagens utveckling, från den första lagen som tillkom år 1919 till den senaste som trädde i kraft den 1 januari 1983. Dessutom gäller att arbetstidslagstiftningen helt eller delvis kan ersättas med kollektivavtal. Arbetstidsfrågorna är, som sysselsättningspolitiskt instrument och av sociala skäl, föremål för en intensiv debatt, inte bara i Sverige utan på många andra håll i världen. Låt mig bara påminna om den i somras avslutade metallkonflikten i Västtyskland, som gällde en sänkning av arbetstiden per 57 vecka från 40 till 35 timmar, eller den genomförda arbetstidsreduktionen i Frankrike från 40 till 39 timmar per vecka.

Den redovisas på s. 8, 9 och 10 i betänkandet. Jag vill inte upprepa vad som där står. DELFA tillsattes redan år 1974 och har till uppgift att kontinuerligt följa utvecklingen på arbetstidsområdet. Nya direktiv för DELFA utfärdades år 1983, varvid delegationen också fick en parlamentarisk representation. DELFA:s huvuduppgifter är att ur ett brett perspektiv ta fram underlag för och stimulera till debatt samt att ge ökade kunskaper om arbetstidernas roll när det gäller sysselsättning, samhällsoch arbetsmiljö, jämställdhet, fördelningsfrågor m.m. Som ledamot av DELFA tackar jag för det beröm som DELFA har fått. DELFA har alltså varit mycket produktiv och har under det senaste året kommit med inte mindre än sju olika rapporter som är till för att väcka debatt och vara underlag för fortsatta diskussioner inte minst i den här kammaren. Jag övergår nu till motionerna. Vpk gör i motion 1337 en omfattande genomgång av arbetstidsfrågorna. Framför allt argumenteras för en förkortning av arbetstiden av sysselsättningspolitiska skäl. Man beräknar att en förkortning av arbetstiden från 40 till 35 timmar per vecka skulle kunna innebära en sysselsättningsökning på mellan 3 96 och 5,5 96 eller, annorlunda uttryckt, att 130 000-240 000 fler människor skulle kunna få jobb. Riksdagen har tidigare uttalat att det i princip råder enighet om att 30 timmars arbetsvecka är det långsiktiga målet men också att det måste ankomma på arbetsmarknadens parter att avgöra vilka prioriteringar avseende arbetstidsförkortningar och andra former av standardhöjningar som skall göras. Det beräknades att den arbetstidsförkortning som genomfördes i Frankrike under år 1982 skulle komma att innebära en sysselsättningsökning med 140 000 och en minskning av arbetslösheten med 70 000. Så blev ingalunda effekterna. Två studier har genomförts. Den ena visar att resultatet blev att 60 000-70 000 jobb skapades eller bibehölls, den andra att effekten blev ännu blygsammare, nämligen 14 000-18 000 jobb. Och även om det stämmer, Lars-Ove Hagberg, att vi inte direkt kan överföra dessa undersökningsresultat till vårt land, kan vi ändå lära av exemplet Frankrike. Lars-Ove Hagberg ställde i sitt anförande frågor: Vad vill människorna? Hur vill de ha sin arbetstid? Jag vill därvidlag hänvisa till de två rapporter som DELFA lade fram för bara några dagar sedan, nämligen Önskad arbetstid I och Önskad arbetstid II. Dessa rapporter är baserade på de tilläggsfrågor till AKU-undersökningen som framställdes i februari månad, och man kan ganska klart se vilka önskemål människor har. Med hänvisning till tidigare uttalanden i riksdagen och till utredningsarbetet som pågår i DELFA avstyrks reservation 1.

Jag vill het tillägga att ett mycket omfattande kartläggningsarbete utförts av dataeffektutredningen, som nyligen avlämnat sitt slutbetänkande, SOU 1984:20, Datorer och arbetslivets förändring. Utredningens förslag bereds f.n. i regeringens kansli. Jag vill också erinra om de tilläggsfrågor till AKU som jag nyss hänvisade till och som ställdes i februari 1984 om de anställdas intresse för längre eller kortare arbetstid. Som jag sade har detta arbete nyligen redovisats i två rapporter. I reservation 2 yrkar moderaterna på en förändring av inriktningen av DELFA:s verksamhet till att begränsa lagstiftningen på arbetstidsområdet. De kräver också vida ramar för arbetstagare och arbetsgivare när det gäller att träffa avtal om arbetstider, individuellt eller kollektivt. Utskottsmajoriteten avstyrker förslaget i motion 2029 om att begränsa DELFA:s verksamhet och hänvisar till den breda uppläggning som finns i DELFA:s direktiv. Beträffande kravet på vida ramar för arbetstagare och arbetsgivare när det gäller att träffa avtal om arbetstider, vill jag erinra om att arbetstidslagen i sin helhet är dispositiv, och därmed finns redan den möjligheten. Kravet i motion 706 på större möjligheter att sluta individuella avtal, som skulle ge förbättrade förutsättningar för småbarnsfamiljer, finns också redan tillgodosett. Det är just detta som föräldraledighetslagen tar sikte på att ge. Med detta yrkar jag avslag på reservation 2. I betänkandet ges också en god redovisning över de lagar som tillkom under 1970-talet beträffande rätt till ledighet för olika ändamål. I motion 2029 från moderaterna krävs ändring av ledighetslagarna. Särskilt pekas på den stora frånvarofrekvensen, som enligt motionärerna innebär en kraftigt ökad belastning på såväl samhället som företagen. Vidare föreslås att rätten till ledighet för studier begränsas. I en trepartimotion, 1901, ställs likartade krav om förändringar av studieledighetslagen och krav på en särskild utredning för att undersöka olika möjligheter till begränsning av det totala ledighetsuttaget. Utskottsmajoriteten framhåller i betänkandet att ledighetsuttaget numera ligger på en stabil nivå från år till år och att det helt dominerande är ledighet för vård av barn och för studier. Detta är två former av ledighet som är mycket angelägna. Därför avstyrker vi reservation 3 med motiveringen att några försämringar i arbetstagarnas rätt till ledighet för vård av barn och för studier inte kan godtas. I tre motioner — av c, av fp och i trepartimotionen 1946 — föreslås en översyn av ledighetslagarna. I samtliga motioner pekas på problemen framför allt i de små företagen. I motion 868, som Arne Fransson har redogjort för, framhålls att i översynen bör prövas förutsättningarna för att 59 överföra rätten till studier helt till det avtalsreglerade området. Översynen bör ta sikte på att de fackliga förtroendemännens möjligheter till ledighet koncentreras till att gälla förhållanden med direkt anknytning till den egna arbetsplatsen. Herr talman! Tidigare i mitt anförande har jag motiverat avslagsyrkanden på förslag om förändringar som leder till försämringar av arbetstagarnas rätt till ledighet för bl.a. vård av barn och för studier. Emellertid vill vi från utskottsmajoritetens sida inte utesluta att det kan finnas behov av en lagteknisk översyn av ledighetslagarna beträffande uppbyggnad och samordning. I anslutning till det översynsarbete i arbetsrättsliga frågor som pågår i arbetsmarknadsdepartementet kommer även vissa lagtekniska frågor i samband med ledighetslagstiftningen att tas upp. I DELFA:s arbetsuppgifter ingår också att göra en kartläggning och en översyn av lagstiftningen. Förra året ifrågasattes i betänkandet AU 1983/84:2 om det kan vara till fördel för småföretagen vid rekryteringen och vid behållandet av arbetskraften att man för de anställda genomför förändringar i regelsystemet som måste upplevas som försämringar i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt. Det sambandet finns fortfarande. Som Elver Jonsson säger hindrar inte detta att man i det översynsarbete som pågår prövar de jämkningar inom regelsystemets ram som visar sig motiverade och möjliga att göra med hänsyn till småföretagen. Med detta avstyrks reservationerna 4, 5 och 6.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

Herr talman! Lagen är dispositiv, säger Karin Flodström. Ja, och det betyder att facket får lov att gå in och träffa avtal och på det sättet upphäva lagens regler. Vi vill göra arbetstiden dispositiv för de enskilda människorna. De skall själva kunna träffa avtal och kunna inrätta sitt liv såsom det passar dem själva bäst. Vi anser att DELFA skall fortsätta sitt kartläggningsarbete. Det är bra att vi får underlag från DELFA. Men den inriktning som ingår i DELFA:s direktiv, nämligen att ta fram underlag för en generell arbetstidsförkortning, bör förändras till direktiv för hur vi skall åstadkomma ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, dvs. hur vi skall avreglera arbetstidslagstiftningen. Det finns i dag en lång rad exempel på hur man på olika företag avtalsvägen har kommit fram till ett helt nytt tänkande i fråga om arbetstidsuttag på många arbetsplatser. Ett exempel därpå finner vi på Volvo Komponenter AB i Köping där man t.o.m. arbetar ständigt nattpass. De anställda trivs mycket bra med det. Totalt finns nio alternativa arbetstider. På ett annat företag arbetar man i två skift om vardera sex timmar. Men produktivitetsök = Nr 22 ningen innebär att de anställda får betalt för sju timmar. S SR Onsdagen den På Sofiero Bryggeri i Laholm hade man problem. Där träffade man förra Tnovember 1984 sommaren ett lokalt avtal om att arbeta fyra dagar i veckan under sommarmånaderna. Genom att man arbetade 38 timmar under fyra dagar Arbetstid och ledig blev fredagarna lediga. Produktiviteten ökade med 10 92, och alla var glada het och nöjda utom Livsmedelsarbetareförbundet, som stoppade det hela. Vi kommer också ihåg striden om brandmännen i Lund. De kom överens med kommunen om arbetstidens förläggning, men centrala facket stoppade det. Vi anser det inte rimligt att man på det här sättet skall kunna stoppa detta slag av lokala avtal. Det behöver på alla fronter skapas förståelse för att det finns ett behov av ökad flexibilitet och ökad anpassning efter de enskilda människornas önskemål. Dogmatismen här måste ersättas med öppenhet för nya lösningar. Kort sagt: Låt människorna vara i fred och ordna för sig själva såsom de finner bäst.
Herr talman! Utan tvivel är problemet att tillämpa ledighetslagarna störst i de små företagen. Därför vill vi också att det skall göras en översyn av dessa lagar. Vår bestämda uppfattning är att ledighet för vård av barn skall prioriteras.

Vi vet ju att förhållandena varierar i rätt stor utsträckning. Utskottsmajoriteten säger — och det är naturligtvis ett litet medgivande — att man även kan tänka sig att pröva jämkningar inom regelsystemet för de små och medelstora företagen, och det är givetvis bra. Det måste emellertid bli ett reellt innehåll av det som utskottsmajoriteten har uttalat. Det har vi inte riktigt trott på, varför vi har reserverat oss på den här punkten. Vi är alltså angelägna om att det vidtas aktiva åtgärder för att få till stånd en översyn. Socialdemokraterna däremot vill passivt avvakta och se hur utvecklingen blir. Vi tycker att det är riktigare att gå från ord till handling i detta skede.
Herr talman! Jag noterade att Karin Flodström inte bestrider att det kan bli en sysselsättningsökning. Hon säger att vi skall dra erfarenheter av andra länder. Det är en helt riktig ståndpunkt. Vi skall se vad som händer omkring oss. Men för den skull kan vi inte avfärda påståendet att en arbetstidsförkortning skulle ge flera jobb. Det är en absurd tanke som vissa har. Jag beskyller dock inte Karin Flodström för att göra så. Visst skall vi ha de arbetstider som människorna vill ha. Men det finns olika åsikter, och naturligtvis uppstår en konflikt mellan olika önskemål. Arbetar 61 rörelsen — vilken Karin Flodström och jag tillhör — borde väl själv ha en uppfattning om hur samhället bör vara organiserat, inte efter kapitalets styrning utan efter de arbetandes gemensamma intressen. Då kommer man fram till att det inte går att låta kapitalet styra. Man måste ha någon form av generell arbetstidsförkortning. Naturligtvis är sex timmars arbetsdag ett mycket bra alternativ. I dagens debatt tar arbetarrörelsen emellertid inte fram dessa grundläggande motiv. I den diskussion som förs framför allt av Svenska arbetsgivareföreningen och andra intressen staplas i stället upp de flesta hindren. Det är det beklagliga i arbetarrörelsens verksamhet f.n. Jag frågar Karin Flodström: Hur är det med jämlikhetsaspekten? Är det ett så kvalitativt krav att vi inte kan invänta en eventuell standardhöjning under det kapitalistiska systemet? Skall vi offra kvinnors jämlikhet på grund av det kapitalistiska systemets funktionssätt? Vilken mening har arbetarrörelsen? Hur länge skall det socialdemokratiska kvinnoförbundet vänta och se såsom sker f.n.? Är inte socialdemokraterna något oroade över att dagens arbetslivsdebatt alltmer präglas av Svenska arbetsgivareföreningens värderingar? Är man inte alls oroad över hur den tekniska omvandlingen sker? Man måste förändra dess förlopp och se till att vi får en arbetstidsförkortning som motverkar omvandlingens negativa följder. I förlängningen kan vi också tänka oss att denna fråga under 1980 och 1990-talen blir en av de stora ungdomsfrågorna. Vi stänger ute ungdomarna från arbetsmarknaden. Därför är en arbetstidsförkortning 1980-talets stora politiska fråga.
Herr talman! Sonja Rembo säger att vi skall göra lagen dispositiv för enskilda människor. Det vore enligt mitt sätt att se att lämna ut arbetstagarna helt oskyddade mot arbetsgivarna. Sonja Rembo hänvisar också till en del försök som har gjorts. Till detta vill jag säga att det mig veterligt inte finns något fack som tackar nej till sex timmars arbetsdag med åtta timmars lön. Det är ju detta saken gäller. Arne Fransson vill inte att vi skall passivt invänta utvecklingen, som han uttrycker sig. Jag anser inte att vi är passiva i det arbete som pågår inom DELFA. Jag anser inte heller att de tilläggsdirektiv som DELFA har fått innebär passivitet. Inte heller det översynsarbete som pågår i fråga om arbetsrättsliga frågor inom departementet är passivt. Jag tror att Arne Fransson lugnt kan motse den utveckling som sker på detta område. Lars-Ove Hagberg ställde en hel del frågor till mig. Han frågade bl.a. hur vi socialdemokratiska kvinnor kan finna oss i att sextimmarsdagen inte ställs i förgrunden. Då vill jag erinra Lars-Ove Hagberg om det beslut som fattades på den socialdemokratiska partikongressen i höstas. Såsom första punkt beslöts att det övergripande kravet på sex timmars arbetsdag ligger fast. Ett första steg på vägen mot en kortare arbetsdag bör kunna tas på 1980-talet. Dessutom bör arbetstidsförkortningen prioriteras för grupper med särskilda behov och föräldraförsäkringen byggas ut. Det är självklart att vi kommer att arbeta efter de här riktlinjerna. Så frågar Lars-Ove Hagberg hur länge vi kan finna oss i att de ekonomiska — Nr 22 förutsättningarna skall vara avgörande för takten i det här arbetet. Nu är det Onsdagen den så, Lars-Ove Hagberg, att de flesta beslut styrs av vilken ekonomi vi har. 7 november 1984 Behövde det inte tas hänsyn till ekonomiska ting, så skulle man kunna fatta många viktiga beslut.
Herr talman! Det senaste är ett ganska poänglöst argument, för det handlar väl i arbetarrörelsens historia om någonting som kallas omfördelning i samhället. Vad jag har frågat är: Skall denna arbetstidsförkortning ske på kapitalets villkor? Jag har varit med här i riksdagen ganska länge och alltid fått samma svar: Det är arbetsmarknadens parter som skall avgöra detta via de standardhöjningar som skapas. Enligt vad jag kan förstå kommer det att fortsätta så tiotalet år framåt igen.
Arbetstid och ledig
Om man inte griper in i ekonomin och omfördelar resurserna i samhället, kommer de sociala mål och jämlikhetsmål som arbetarrörelsen står för att helt spelas över av den politik som Svenska arbetsgivareföreningen f.n. driver. Jag skulle vilja se den dag det skapas resurser när vi redan har den typen av arbetstider. Hur skall vi då skapa reda i det hela? Något initiativ borde väl ändå arbetarrörelsen ta i det läget, någon fräsch kraft borde den vara och inte bara anpassa sig till de ekonomiska lagar som kapitalet erbjuder. Arbetarrörelsens grundförutsättning var väl ändå att vi skulle förändra samhället och inte anpassa oss till det. Sedan säger Karin Flodström att när man blir erbjuden åtta timmars lön för sex timmars arbete är det inget problem. Nej, säkert inte. Det är det som människor vill ha, och då skall vi också skapa resurser genom att omfördela till detta ändamål. Det visar sig både i företag och inom förvaltningar att det redan kan löna sig att göra detta. Därför är jag ganska säker på att det i samhällsekonomisk mening inte blir någon belastning, men däremot sker det en omfördelning inom ekonomin, där kapital, förmögenheter och rikefolk får träda tillbaka för att det stora folkflertalet skall få en arbetstidsförkortning.
Herr talman! Jag förstår att det för en sann socialist kan vara en helt omöjlig, för att inte säga motbjudande tanke att människor skall få lov att bestämma över sin egen tillvaro. De fackliga organisationerna i Sverige organiserar mer än tre miljoner människor. En och en halv miljon människor och gott och väl det har stat och kommun till arbetsgivare. Jag har svårt att förstå vilka förskräckliga krafter det är arbetstagarna enligt Karin Flodström skulle bli utlämnade till. Låt folk bestämma över sig själva! Egentligen tror jag att socialdemokraterna har en syn som väldigt nära sammanfaller med vår när det gäller behovet av flexibilitet i fråga om arbetstidsuttaget. Uttalanden av arbetsmarknadsministern tyder på att man ganska grundligt har reviderat sin inställning i de här frågorna, men man vågar inte dra den logiska slutsats som vi drar, nämligen: Låt folk bestämma själva! Beträffande ledighetslagarna kan jag ansluta mig till vad Arne Fransson sade om att det nu är tid att gå från ord till handling när det gäller att få till stånd en översyn och revidering. Karin Flodström hänvisade bl.a. till att ledigheterna ligger på en stabil nivå. Men då bör man också tala om, att det i dag är helt omöjligt att säga hur mycket tid som går åt t.ex. för fackligt arbete. Också på andra områden är det svårt att få en klar statistik över olika typer av ledigheter. Det är framför allt korttidsledigheter som tas ut på arbetsplatserna. En sak är klar: nivån är hög. Vi behöver en översyn som underlättar arbetet. Det är framför allt, som redan tidigare framhållits här, de små företagen som har problem på detta område. De behöver få till stånd en revision, och den behövs snabbt.
Herr talman! Jag har inte kritiserat DELFA för passivitet. Jag läser med största intresse dess rapporter. Det är ett intressant och värdefullt material som delegationen producerar. Däremot har jag uttalat mig om att socialdemokraterna är passiva när det gäller översynen av ledighetslagarna. Det kan jag göra mot bakgrund av att socialdemokraterna inte ställt sig bakom vårt krav på en allmän översyn. Så några ord om flexibilitet när det gäller arbetstiden. Det är naturligtvis bra om man kan få en ökad flexibilitet, men den kan också ha sina begränsningar. Det är viktigt att man tar med detta i bedömningen när man diskuterar i vilken utsträckning man kan ha flexibilitet.